Herr talman! Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig om jag avser att följa upp konsekvenserna för svensk konkurrenskraft av de genomförda nedskärningarna av investeringsfrämjandet samt om jag avser att verka för att investerings och exportfrämjandets anslag återställs till 2006 års nivå. För att vi i vårt land ska bibehålla ett effektivt och konkurrenskraftigt investeringsfrämjande är förutsättningen att vi fokuserar på de sektorer där Sverige är attraktivt. Jämförelser med fem andra länders investerings och exportfrämjande pekar på att Isa och Exportrådet presterar bra i internationellt perspektiv; man har genomtänkt struktur, noggrann styrning och resultatuppföljning. Isa och Exportrådet bidrar i hög grad till att Sverige och svenskt näringsliv kan möta globaliseringens möjligheter. Vidare har både Isa och Exportrådet identifierat ett antal sektorer där Sverige har särskilda styrkor. Regeringen gav 2007 en oberoende konsult i uppdrag att se över de statligt finansierade export och investeringsfrämjande åtgärderna. Rapporten lämnades till regeringen i juni 2007. Utredarna menade att de export och investeringsfrämjande åtgärderna i stor utsträckning bedrivs på ett professionellt sätt och motsvarar de behov som marknaden har. Vidare konstaterades att tillfälliga satsningar som i viss mån är styrda av politiska beslut och inte av marknadens behov kan göra det svårt att planera långsiktigt, vilket i sin tur kan leda till att verksamheten blir lidande. En given slutsats är därför att stabil finansiering är viktig för planeringen. En ny generaldirektör tar inom kort över Isa. Som myndighet hanterar Isa bland annat förfrågningar och ger stöd i etableringsprocessen till framför allt mindre och medelstora företag och innehar genom sina informationstjänster och rådgivning till företag en framträdande plats för att öka utländska investerares kunskap om Sverige. Min ambition är givetvis att exportfrämjandet och Exportrådet ges goda och långsiktiga förutsättningar att bidra till att framför allt små och medelstora företag kan stärkas i sin internationalisering. Som ett exempel på stöd i exportfrämjandet kan nämnas Exportrådets nya kontor i Mumbai i Indien som jag invigde förra veckan. I budgetpropositionen för 2008 tillförs därför exportfrämjandet 85 miljoner kronor för innevarande år. Detta innebär att exportfrämjandet kommer att bibehållas på samma nivå som 2007. Detta ger främjandet - avseende export och investeringar - möjlighet till en långsiktig planering av sina resurser. Jag vill också ta tillfället i akt att påpeka att när regeringen tillträdde var den beräknade nivån för exportfrämjandet endast 148 miljoner kronor för 2007. Detta motsvarar mer än en halvering jämfört med 2006. Anledningen till denna neddragning är lämpligen en fråga till interpellantens partikollega Thomas Östros. Regeringen vidtog genast åtgärder för att minska effekten av en sådan drastisk nedskärning genom att tillföra anslaget 75 miljoner kronor för 2007. I samband med vårpropositionen har regeringen tillfört anslaget 75 miljoner kronor även för 2008. Dessutom har 70 miljoner kronor avsatts fram till 2010 för att klara statens del av Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai 2010, en världsutställning som kommer att stärka svenskt näringslivs möjligheter i Kina. Det samlade näringslivsfrämjandet som berör export, import, investeringar och turism behöver vidareutvecklas. Detta kräver ökad samverkan mellan ett antal politikområden, till exempel miljöpolitik, näringspolitik och biståndspolitik tillsammans med handelspolitik. Det svenska näringslivet ska dra nytta av utrikesförvaltningens globala nätverk och kompetens, där arbetet sker i nära samverkan med aktörer som Exportrådet, Invest in Sweden Agency och övriga främjandeorganisationer.

Herr talman! Tack för svaret, ministern! Det är ett mycket intressant svar i en väldigt viktig fråga för Sverige i en alltmer globaliserad värld och där konkurrensen hårdnar. Men det är några saker jag inte blir riktigt klok på i svaret från ministern. Det vi kan vara överens om är vilken betydelse främjandeinsatser har i ett globalt perspektiv och att det är viktigt att Sverige finns med på marknader runt om i vår värld. Men det som jag blev lite konfunderad över och tänkte börja med är att ministern hänvisar till x miljoner på x ställen i svaret. Det görs också en hänvisning till en före detta minister. Jag trodde inte, herr talman, att det här i kammaren var före detta ministrar som ska stå till svars när interpellanter ställer frågor till regeringen, utan jag trodde att det var regeringen. När det gäller de här miljonsummorna kan man få en bild av att regeringen satsar ganska rejält på investeringsfrämjandet. Jag tänker just nu främst på Isa. Sanningen är väl snarare att Isa, Invest in Sweden Agency, har fått besparingar på omkring 20 procent. Det har betytt att man har fått göra neddragningar på personalsidan med ungefär 10 procent av medarbetarna. I någonting som är så pass viktigt, vilket handelsministern och jag nog kan vara överens om, som främjandeverksamhet i en global värld känns det lite märkligt att ministern försöker få svaret till att man gör satsningar. Jag kan tydliggöra detta. År 2006 hade Isa, Invest in Sweden Agency, 96 miljoner till sitt förfogande. År 2008 har de 78 miljoner. För mig är det mindre pengar. Det betyder att man har fått en neddragning. På det sättet blir det kanske lite svårare att nå marknaderna och jobba. Just vad det gäller att få investerare till vår svenska marknad handlar det också för Isa och dess uppdrag om att få utländska investerare att vilja göra investeringar i Sverige. Det betyder oerhört mycket, inte minst för den industri som finns i Sverige och som behöver komma ut på en global marknad. Då blir det lite märkligt när någonting som är så betydelsefullt får mindre pengar. Det vore bra om ministern kunde återkomma och förklara det här lite närmare, med tanke på betydelsen av Europa. Eftersom man har fått minskade anslag hos Isa får man faktiskt lämna över det till marknaden för att koncentrera sig på marknader som ligger lite längre bort. Rent strategiskt för Sveriges del i en alltmer globaliserad värld undrar jag: Är det den rätta vägen att gå, att vi från svensk sida bara ska koncentrera oss på marknader som USA, Japan, Kina och Indien? Det är det som de facto gäller nu. Det vore bra om ministern kunde återkomma och säga om detta är rätt eller inte.
Herr talman! Jag kan börja med att säga att vi, när budgeten för 2006 beslutades, inte befann oss i regeringsställning. Det var därför jag kommenterade detta. Jag tycker vidare att den svenska regeringen satsar rejält på investeringsfrämjande, precis som vi också tidigare har gjort. Det är en väldigt viktig fråga. Jag håller med Carina Adolfsson Elgestam om det. Men vi ser också när vi gör internationella jämförelser att Sverige står sig väldigt väl jämfört med andra länder. Det finns bland annat en jämförelse med Danmark, Storbritannien, Irland, Frankrike och Nederländerna. Där ser vi att vårt export och investeringsfrämjande står sig alldeles utmärkt. De här mätningarna indikerar också hög kundnöjdhet och god måluppfyllelse när det gäller aktiviteter som främjar ökade investeringar till Sverige. Självklart kan man på ett sätt också säga att man skulle kunna ha oändliga resurser till ett större investeringsfrämjande och ett större exportfrämjande för svensk del. Samtidigt tycker andra länder att det här är någonting som i stället kan hanteras av marknaderna själva. Jag tror snarare att det är en kombination där Isa utgör en väldigt viktig del för att hjälpa till att marknadsföra Sverige och för att hjälpa till att presentera en god Sverigebild, för att attrahera utländska investerare. Men det är en del i hur vi marknadsför Sverige. En annan väldigt viktig del handlar om hur det ser ut på våra ambassader ute i världen. Var finns Exportrådet representerat? Hur ser det ut när vi representerar ute i världen? Har vi med oss företagsdelegationer? Vilken tydlig Sverigebild är det vi representerar? Det finns i dag väldigt många olika sätt att marknadsföra sig på. Jag tror också att det är väldigt viktigt att specifikt inrikta sig på vissa områden därför att vi ser en hårdare konkurrens i en alltmer globaliserad värld. Vi vet att Sverige är ett litet land. Vi vet att vi är väldigt profilerade och också väldigt duktiga på just IT, telekom, bioteknik, miljöteknik och högteknologi, rent generellt. Andra områden som kommer är hälsovård och utbildning. Inom dessa områden ser vi att vi har en god chans ute i världen. Då får vi profilera oss på dessa områden. Sverige kommer aldrig att ha resurser som gör att vi kan finnas precis överallt, utan vi måste identifiera marknader som är intressanta ur ett svenskt perspektiv. Det handlar om svensk export men också om att vi kan hitta goda partner som sedan vill investera i Sverige. Isa är väldigt duktigt på det här. Isa har också identifierat Indien som ett väldigt viktigt område. Jag var i Indien förra veckan och ägnade mig bland annat åt exportfrämjande. Men det fanns också en representant för Isa där för att attrahera utländska investeringar till Sverige. Där såg vi också på ett väldigt tydligt sätt hur bra Isa kan jobba när vi är specialiserade och vet i vilken riktning vi vill gå.
Herr talman! Näringsutskottet har också besökt Indien. Det vi har tagit del av visar mycket tydligt vilken framtida marknad det delvis finns i Indien. Men det finns också pengar i Indien som visar att de kan göra investeringar på andra kontinenter, exempelvis Europa. Det är klart att vi gärna skulle se att de gör investeringar i Sverige. Det är just därför det är så viktigt med Isa. Det som är intressant och som jag tror är viktigt att ha med sig under resans gång när vi diskuterar främjandeinsatser är att Exportrådet i viss utsträckning kan ta betalt för sina tjänster medan Isa inte kan det. De lever på intäkterna. Det är därför det är så viktigt att de får ett ekonomiskt stöd. Det är där skiljelinjen går mellan Exportrådet och Isa. Det här är väldigt viktigt, tycker jag, med tanke på att det är en alltmer globaliserad värld. Jag upplevde nu att ministern mycket tydligt markerade att det är marknaden som ska styra. Det är marknaden som ska klara av detta. Därför är det förmodligen helt rätt, enligt regeringen, att våra storstäder tillsammans ska klara det som handlar om investeringsfrämjande i Europa. Och Isa ska klara det som ligger lite längre bort. Just nu är man inriktad på USA, Japan, Kina och Indien. Det är viktiga marknader, och som vi kan se kan det finnas de som är beredda att göra investeringar i Europa och i Sverige. Men en investerare sitter inte bara och följer någon form av utveckling via någon dator, utan det handlar om att ha säljare som kan tala med människor. Det är väl just därför som det också är viktigt att vi har Invest in Sweden Agency och att det får möjlighet att finnas runt om i vår värld. Med anledning av marknaden kan jag inte låta bli att referera till hur Moderaterna i en reservation under förra mandatperioden tydligt markerade i fråga om utgiftsområde 24. Man ansåg att anslaget för exportfrämjande verksamhet, 39:3, borde kunna minskas snabbare än vad regeringen föreslagit mot bakgrund av Sveriges just då mycket betydande handelsbalansöverskott. Mot bakgrund av det fanns det alltså anledning, ansåg Moderaterna, att låta marknaden styra mer och att göra kraftiga neddragningar. Det var en vision som man från Moderaternas sida hade redan under den förra mandatperioden. Det är väl det som vi ser konsekvenserna av nu. Det handlar om budget och hur många miljoner som går till exportfrämjande och investeringsfrämjande verksamhet. Jag vill ändå komma tillbaka till min frågeställning: Ser inte ministern att det finns vissa bekymmer med de kraftiga neddragningar som såväl Exportrådet som investeringsfrämjandet har fått under de senaste två åren?

Herr talman! Jag hade inte anmält mig till den här debatten från början, men när statsrådet Björling börjar prata om att man måste hushålla när man har ont om pengar är det klart att jag funderar lite. Statens finanser är godare än på många år. Efter ett bra genomfört arbete av den socialdemokratiska regeringen sitter nu den borgerliga regeringen med ett stort överskott. Man sänker skatterna med 65 miljarder, och så pratar man om att det gäller att hushålla med de få resurser man har. Ja, det är viktigt att hushålla med pengarna, men det är också viktigt att satsa på saker som kan innebära pengar till Sverige. Vi socialdemokrater har i höstbudgeten anslagit mer pengar till marknadsföring av Sverige än vad den borgerliga majoriteten har gjort. Bland annat skulle de pengarna satsas på Visit Sweden. Eftersom både jag och handelsministern deltog i Turistriksdagen vet vi att de inte är nöjda med den borgerliga regeringens anslag. Man tycker att det är för lite pengar. Visit Sweden är en av de organisationer som samverkar med Isa, Exportrådet och så vidare. Man måste försöka hitta samarbetsytor. Då är det klart att när Isas nuvarande generaldirektör säger att vi lämnar Europa tomt blir i alla fall vi socialdemokrater i näringsutskottet bekymrade. Det tror jag Carina Adolfsson Elgestam har gett uttryck för här. Det jag också tycker är viktigt att redovisa är att vi har bestämt oss nu från Socialdemokraterna att satsa 50 miljoner kronor för att i samverkan med svensk idrottsrörelse försöka få stora evenemang till Sverige, vilket i sig skulle kunna vara ett sätt att marknadsföra vårt land. I svaret till Carina Adolfsson Elgestam skriver handelsministern: Min ambition är givetvis att Exportfrämjandet, och så vidare, ges goda långsiktiga förutsättningar. Min fråga är: Vad har regeringen för ambitioner? Till sist är det i alla fall, herr talman, Anders Borg som är finansminister som ska bestämma hur mycket pengar handelsministern har på sitt bord, hur mycket näringsministern har på sitt bord och så vidare. Jag har en fråga till handelsministern: Delar regeringen dina ambitioner? Vi har nu lämnat Europa. Det är i alla fall vad Isa har angett till oss i näringsutskottet. Så jag skulle vilja veta lite mer. Hur ser du på möjligheten att satsa vidare på marknadsföring av Sverige?
Herr talman! Först ska jag börja med att kommentera Carina Adolfsson Elgestam och att marknaden ska klara allt detta själv. Det var inte riktigt det jag sade. Det finns andra länder där marknaden helt och hållet ska klara detta själv, det vill säga utan någon Invest in Sweden Agency. I Sverige tycker vi fortfarande att det är väldigt viktigt att ha ett Isa, men vi tycker fortfarande också att marknaden måste vara den som styr var någonstans vi ska befinna oss. Marknaden avgör bäst vilka områden vi kan satsa inom och också inom vilka länder. Även om Isa nu har gjort en tydlig profilering på Kina, Indien, USA och Japan, som Carina Adolfsson Elgestam så riktigt påpekade, betyder inte det att Isa inte finns någon annanstans i världen. Isa har representanter som följer med och är rörliga i många andra länder. Det ska vi inte glömma. Jag tror också att man har gjort en väldigt bra prioritering genom att finnas på marknader längre bort och inte främst på den europeiska marknaden, eftersom Sverige nu är medlem i Europeiska unionen, och vi har täta kontakter inom Europa. Vi ser också ökade investeringar från olika länder till olika länder. Vi ser ökad export. Det är en av mina vardagsuppgifter att underlätta för export och import inom EU för att underlätta för gemensamma investeringar. Inte minst gäller det större projekt. Ett exempel är större energiprojekt i Östersjön. Det sköter sig ganska bra för att vi själva har väldigt goda kontakter. Företagen känner också att det är lätt att vara inom EU i dag. Det är längre bort som man behöver en tydligare hjälp. Man ska inte heller glömma det viktiga arbete som Exportrådet bedriver på 62 platser runt om i världen. Exportrådet bidrar inte bara med att få ut svenska företag på export. När man kommer ut på export genererar detta ofta en ökad kännedom om Sverige. Man ger en positiv bild av Sverige och attraherar därigenom också indirekt ökade utländska investeringar. Man ökar helt enkelt nyfikenheten på Sverige. Till Eva-Lena Jansson ska jag säga väldigt kort att jag håller med om att vi har goda finanser just nu, och vi för en ansvarsfull budget. Men det var inte så att den borgerliga regeringen kom till makten vid ett dukat bord. Vi kom till UD med ungefär 85 miljoner i underskott som är ett långvarigt underskott som har pågått under många år. Det är en av de saker som vi kommer att bringa reda i nu, därför att vi vill föra en ansvarsfull budget. Det innebär vissa neddragningar inom olika områden som vi har på UD. Det innebär vissa neddragningar av ambassader och generalkonsulat. Det innebär minskade resurser inom flera av våra områden. Men det handlar för oss om att ta ansvar, att föra en klok budget. Det finns flera olika sätt att bedriva marknadsföring på. Vi ska inte enbart fokusera på Isa utan se helheten, var vi befinner oss ute i världen.

Herr talman! Nu blir jag lite förvånad igen när jag hör handelsministern. Jag tänkte börja med att när ni, det vill säga den borgerliga regeringen, tog över regeringsmakten fattades det en massa pengar på UD bland annat. Därav måste ni göra den kraftiga neddragningen för både Exportrådet och Invest in Sweden Agency. Jag kan inte låta bli att sätta det mot att regeringen har sänkt skatterna med ca 65 miljarder kronor, vill jag minnas ungefär, i dagsläget. Man kunde ha använt bara några miljoner av det till att behålla lite mer personal i något så viktigt som Exportrådet och Isa, för det spelar så stor roll i en konkurrensutsatt global värld. Eller? Lite grann så kan jag känna. Regeringen blir tvingad att göra neddragningar på ambassader. Spelar inte det också stor roll för såväl export som investeringsfrämjande? Det jag har lärt mig under det lilla som jag har varit ute och rest på olika kontinenter i vår värld är att just en ambassad är en dörröppnare till väldigt många affärer. Blir inte det ytterligare ett hot mot Sverige och konkurrensen och möjligheten till såväl export som investeringar för att Sverige ska klara sig långsiktigt med tillväxt och sysselsättning? Jag känner att ministern i alla fall markerade tydligt att det finns ett behov av att ha Isa kvar. Det gläder mig. Vi kan väl återkomma och fortsätta att diskutera den här viktiga frågan. Tack för svaret och debatten!

Herr talman! Jag tackar för att statsrådet ville svara på mina frågor kring pengarna. Men jag uppfattade fortfarande inte riktigt hur mycket pengar man egentligen tyckte det var viktigt att vi använde i marknadsföring av Sverige och vilka regeringens ambitioner var kontra handelsministerns. Att handelsministern hade ambitioner framgick av svaret, men jag har inte uppfattat att regeringen har de ambitionerna. Jag hänvisar bland annat till att vi, trots att vi naturligtvis måste förhålla oss till de skattesänkningar som den borgerliga regeringen nu genomför, ändå lyckades mäkta med att faktiskt lägga mer pengar på marknadsföring av Sverige, vilket den här regeringen har valt att inte prioritera. Vi har också bestämt oss för, precis som jag sade tidigare, att satsa 50 miljoner i samverkan med svensk idrottsrörelse för att försöka få stora evenemang till Sverige, vilket i sin tur faktiskt kan marknadsföra Sverige och bidra till flera investeringar. Om den nuvarande generaldirektören på Isa har sagt att vi lämnar Europa och vi vet att det finns länder i Europa som är några av dem som får mest investeringar i dag är det viktigt att inte lämna det området där en stor del av vår handel pågår. Jag skulle vilja veta: Delar regeringen handelsministerns ambitioner? I så fall, var är pengarna någonstans? Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man när man ändå plockar bort 25 procent på Isa fortfarande säger att man har ambitioner. De är i alla fall begränsade. Så långt har jag kommit, herr talman.

Herr talman! Jag tycker att det är positivt med sänkt skatt. Det tror jag att väldigt många människor i Sverige också tycker. Den här regeringens ambition är att det ska löna sig tydligare att arbeta. Vi vill också få fler människor i arbete. Det är vår huvudprioritering. Jag är stolt över vårt arbete och att vi har lyckats med att sänka skatter. Jag hoppas också att det arbetet kommer att fortsätta. Till Eva-Lena Jansson vill jag säga att regeringen har precis samma ambitioner som jag. Anders Borg ingår i samma regering. Avseende Isa och helheten när det handlar om export och investeringsfrämjande vill jag kort säga att det handlar om samarbete. Där vi tvingas lägga ned en ambassad eller ett generalkonsulat kan i stället Exportrådet öppna. Vi kommer att kunna ha en fortsatt svensk närvaro. Det är denna kombination som vi också måste se över världen - det finns ambassader på en del ställen, generalkonsulat, exportråd och Invest in Sweden Agency, och det sker dessutom täta besök av ministrar, statssekreterare, svenska företag och olika former av delegationer. Detta är viktigt och avgörande för framtiden. Jag måste kort också kommentera att även om Socialdemokraterna hade för avsikt att satsa vid en eventuell valvinst återstod trots allt en hel del förhandling med samarbetspartierna. Där är ni inte överens. Avseende 2008 är ni inte heller överens. Visst, det finns ett socialdemokratiskt förslag, men ni har inte gjort det tillsammans med de andra än. Det skulle jag vilja se. Vi instämmer inte heller i den mörka bild som målats upp av Isa tidigare. Vi ser i stället att Sverige har en hög ambitionsnivå. Samtidigt måste Isa förstå att man i globaliseringens namn kommer att tvingas inse att gamla konkurrensfördelar kan ersättas av nya.